Fru talman! I rubriken till det här ärendet talas det om ändrade beskattningregler, främst i fråga om rätten till avdrag för periodiska understöd. Jag tillåter mig att litet slarvigt indela propositionen och utskottsbetänkandet i två avdelningar, en del som behandlar det frivilliga understödet och en del som behandlar underhållbidrag vilka utdömts av domstol. Tidigare har man fått göra avdrag för frivilligt understöd som betalats ut till nära anhöring. I propositionen föreslås nu en begränsning i den avdragsrätten till 5 000 per mottagare och år. Från vårt partis sida har vi ingenting att invända mot det förslaget. Anledningen till att regeringen kommit med förslag om en begränsning är — jag hade så när sagt givetvis — att frånvaron av ett tak för avdragsrätten har medfört skatteflykt i en skala som inte kan tillåtas. Med anledning av propositionen har det väckts motioner, bland andra en för skatteutskottet välbekant sådan om avdragsrätt för gåvor till allmännyttiga ändamål. Jag avstår från att motivera det krav som framförs i den motionen, eftersom jag vet att andra kommer att göra det. Jag nöjer mig med att yrka bifall till reservationen 4 vid utskottets betänkande, där det begärs en utredning av frågan. Den andra delen av propositionen och utskottsbetänkandet behandlar som sagt frågan om avdrag för underhållsskyldighet. Tidigare har man fått göra avdrag för underhåll av icke hemmavarande barn under 18 år med 1500 per år. I propositionen föreslås beloppet höjt till 2 500. Ändringen skulle träda i kraft den 1 januari 1974 och alltså tillämpas första gången i taxeringen 1975. I motioner har det rests krav på utvidgning av denna avdragsrätt, så till vida att man inte skulle strikt hålla på 18 års ålder. Vi vet ju att rätt många ungdomar numera inte har något förvärvsarbete när de är 18 år gamla. Det betyder också att domstol utvidgar underhållsskyldigheten till att gälla efter 18 års ålder. I motionerna har rests krav om att avdragsrätten skulle gälla så länge underhållsskyldigheten kvarstår. Ett annat krav, som också omfattas av reservationen 3, är att ikraftträdandet tidigareläggs så att den förhöjda avdragsrätten från 1 500 till 2 500 kronor skall börja gälla redan vid 1974 års taxering. Jag tycker att dessa båda krav är berättigade, och därmed yrkar jag bifall till reservationen 3 i skatteutskottets betänkande. Fru talman! Det var en kort sammanfattning av min syn på dessa frågor.

Fru talman! Helt kort tre synpunkter: 1. Frågan om periodiskt understöd har varit föremål för en utredning, vars förslag inte rönte förtroende från remissinstanserna i stort. Propositionens temporära lösning att låta fysiska personer behålla rätten till frivilliga periodiska understöd men att begränsa missbruket genom ett högsta belopp på 5 000 kronor är bra. Folkpartiet accepterar förslaget såsom en övergångslösning i avvaktan på 1972 års skatteutrednings översyn av frågan. 2. Underhållsbidragen till icke hemmavarande barn har höjts sedan 1970 års skattereform. Det är därför riktigt att avdragsrätten också höjs. Propositionen höjer avdragsrätten till 2500 kronor vilket är bra. Eftersom de ökade underhållsbidragen redan är ett faktum bör reformen få tillämpas från och med närmast kommande taxering, dvs. 1974. Underhållsbidrag till icke hemmavarande barn utdöms ibland att utgå även efter det barnet uppnått 18 års ålder. Det är därför rimligt att sådant ådömt underhållsbidrag också blir avdragsgillt. Ovannämnda båda krav, som har ställts i motioner av ledamöter från folkpartiet och vänsterpartiet kommunisterna, vann bifall hos utskottets minoritet, som i reservationen 3 framför dessa yrkanden i lagform. Jag ber härmed att få yrka bifall till reservationen 3. 3. Vår sociallagstiftning har efter hand byggts upp av statsmakterna med den avsikten att alla medborgare skall ha rätt till ett socialt grundskydd i olika situationer. Samtliga partier har varit ense om vikten av denna sociala uppbyggnad. Partierna är också ense om att fortsätta en uppbyggnad av vårt sociala trygghetssystem i den takt som resurserna medger. Men hur mycket man än lagstiftar och hur fint den allmänna tryggheten än blir underbyggd av statliga och kommunala åtgärder så uppstår ändå behov, som förbisetts i lagstiftningen eller för vilka det helt enkelt knappast går att lagstifta. — En aldrig så väl genomtänkt allmän lagstiftning måste kompletteras med individuella insatser avpassade just för de irrationella tillfällen som — hur väl man än vill — aldrig kan förutses i lagstiftning. Det finns flera organisationer i vårt land som ägnar sig bl.a. åt denna kompletterande sociala verksamhet som är så betydelsefull. Det kan gälla religiösa samfund eller andra ideella rörelser. Från sådana organisationer görs också en betydande social insats i bl.a. u-länder genom s.k. fadderåtaganden. Det kan gälla en skola i Etiopien, vattenproblemets lösande i en trakt av Indien eller mödraoch barnavården i Zambia. Folkpartiet har under en följd av år i partimotioner krävt att fysiska personer vid den statliga inkomstbeskattningen skall ha rätt till avdrag för verifierade bidrag till sådana organisationer. Bidrag kan givetvis ges även utan rätt till avdrag vid inkomstbeskattningen. Sådana enskilda och frivilliga sociala insatser görs redan i dag i betydande omfattning. Folkpartiet anser emellertid att denna individuella sociala insats är av sådan betydelse för sam hället att den bör stödjas genom avdragsrätt vid beskattningen — en reform som skulle kunna medföra ökade resurser för de berörda organisationerna. Folkpartiet har fått stöd i utskottet av centerpartiet och moderata samlingspartiet för kravet på en utredning kring dessa frågor, och jag ber härmed att få yrka bifall även till reservationen 4.

Fru talman! Beträffande skatteutskottets betänkande nr 68, som gäller ändrade regler för frivilligt periodiskt understöd, vill jag anföra några synpunkter. De undersökningar som gjorts av skatteutredningen om periodiskt understöd och de synpunkter som framkommit under remissbehandlingen ger vid handen att understöden till övervägande del utgår under sådana förhållanden att mottagaren kan anses ha haft ett verkligt understödsbehov. Inte desto mindre har det vid olika tillfällen förekommit kritik i detta sammanhang. Denna kritik har enligt min uppfattning varit överdriven, men å andra sidan är det tydligt att i vissa sammanhang missbruk kan ha uppstått. Därför anser också jag att en viss begränsning i avdragsrätten bör införas. Finansministern har i propositionen föreslagit att beloppet för de frivilliga understöden begränsas till 5 000 kronor per år och mottagare. Vi motionärer tycker att denna begränsning är i hårdaste laget. Avdragsrätten har tidigare varit så gott som obegränsad, och en minskning till 5 000 kronor förefaller vara en alltför kraftig inskränkning. Med anledning härav har moderaterna väckt en motion, som också innebär en begränsning. Men vi har stannat för att knyta avdragsrätten till det s.k. basbeloppet. Ett belopp motsvarande en och en halv gånger basbeloppet är enligt vår uppfattning en rimlig gräns. Det skulle i dagens läge innebära att avdrag om högst 11 850 kronor skulle medgivas. En knytning av det avdragsgilla beloppet till basbeloppet har också den fördelen att en höjning av detta kommer till stånd i takt med penningvärdeförsämringen. Bakgrunden till vårt förslag har bl.a. varit vetskapen att många föräldrar, kanske de allra flesta, har offrat betydande belopp för sina barn för att dessa skall få en god start i livet. Är det då så märkligt att en son eller dotter, då föräldrarna blivit pensionerade, vill förgylla upp ålderns höst litet grand? Men enligt propositionen får man då inte ge mera än 5 000 kronor per år med avdragsrätt. Resten måste tagas av beskattade pengar. Än värre kan det te sig för dem som sammanbott under många år utan att ha legaliserat sitt förhållande med äktenskap. Om dessa skulle besluta sig för att separera innan pensionsåldern uppnåtts, kan ekonomiska svårigheter uppstå för den ena parten. Jag förmodar att den manlige kontrahenten efter många års samlevnad har den ambitionen att även i fortsättningen försöka skapa ett meningsfullt liv för den kvinnliga parten. Alla vet vi att med 5 000 kronor kommer man inte långt i dag, och för människor över medelåldern är det inte heller så lätt att komma in på arbetsmarknaden. Med detta, fru talman, ber jag att få yrka bifall till reservationen 1. I vad gäller reservationen 3 ansluter vi oss till propositionens förslag angående rätt till avdrag för underhållsbidrag för icke hemmavarande barn upp till 2 500 kronor. Men vi har också instämt i reservationens krav att denna ordning bör tillämpas redan vid 1974 års taxering. Med hänsyn till de långa utbildningstider som numera förekommer är det inte ovanligt att underhållsbidrag utbetalas till barnet även efter det att vederbörande fyllt 18 år. Vi föreslår i reservationen att rätt till avdrag för underhållsbidrag bör medges så länge utdömt underhållsbidrag utgår. Jag ber med denna motivering att få yrka bifall även till reservationen 3. I reservationen 4 hemställs att riksdagen i skrivelse till Kungl. Maj:t begär utredning om införande av rätt till avdrag för fysiska personer vid den statliga inkomstbeskattningen för gåvor upp till en viss maximigräns till u-hjälp och andra humanitära ändamål samt till kulturella, religiösa, vetenskapliga eller eljest uppenbart allmännyttiga ändamål. Jag ber att få yrka bifall även till reservationen 4. Vi har också avgivit ett särskilt yttrande till förmån för fadderbarnsverksamheten. Vi hoppas att man när man skall diskutera de problem som reses i reservationen 4 också skall ta hänsyn till vad som är uttalat i detta särskilda yttrande.

Fru talman! Utskottet tillstyrker ju i princip propositionen. Ingen har kunnat bortse från den kritik som har riktats särskilt mot avdragen för frivilliga periodiska understöd. Här i kammaren har för övrigt åtskilliga gånger yrkats att man skulle slopa denna avdragsrätt, och det är obestridligt att den i viss utsträckning har missbrukats och använts till icke acceptabla skattelättnader. Detta framgår också av flera remissyttranden till utredningen; man anser att denna avdragsrätt bör begränsas eller helt slopas. De stora löntagarorganisationerna, TCO och Landsorganisationen, yrkar att avdragsrätten helt skall slopas. LO framhåller t.ex. att det visst kan finnas socialt fullt godtagbara behov av understöd till anhörig men anser att med den kraftiga utbyggnaden av den sociala välfärdspolitiken har behovet av att via skattepolitiken understödja denna form av inkomstöverföringar minskat. Med ungefär samma motivering har även 1972 års skatteutredning sagt att denna avdragsrätt bör slopas. I andra hand föreslår man att nuvarande avdragsregler kompletteras med en restriktiv beloppsgräns. Inom majoriteten av utskottet har man väl sett saken på samma sätt som LO och 1972 års skatteutredning — att denna avdragsrätt helst borde slopas. Men med hänsyn till att frågan är under skatteutredningens prövning har man accepterat propositionens förslag att nu nöja sig med en begränsning av beloppet till högst 5 000 kronor sammanlagt för två makar. Det är endast moderaterna som yrkar ett högre belopp, nämligen ungefär 12 000 kronor. Man motiverar den höjningen med penningvärdeförsämringen. Men man har i varje fall i utskottet talat varmt om att Detta är emellertid, fru talman, en sanning med modifikation. Dessa frivilliga understöd, säger exempelvis Landsorganisationen, garanterar inte att de subventionerade bidragen kommer de mest behövande till del — och det är ju riktigt. Oftast är det bättre situerade som lämnar dessa bidrag, och inte alltid heller till så värst behövande. Men även om det vore på det sättet, bör man ändå betänka att det finns tusentals människor här i landet som är verkligt behövande, som kanske skulle behöva ett stöd från en anhörig men som inte har någon anhörig som vill eller kan ge dem något bidrag. Vad blir då följden av hela denna lagstiftning? Jo, man undandrar samhället skattemedel, som delas ut till vissa personer, medan samhället får motsvarande mindre medel att socialt hjälpa dem som bäst behöver det. När bättre situerade kan ge bidag till sina anhöriga och göra skatteavdrag är det inte så att de betalar skatten för den fattige som behöver hjälp, utan de utnyttjar avdragsrätten på detta sätt för egen del. Det är uppenbart att ju fler som gör det och undgår att betala skatt till samhället, desto mindre intäkter får samhället. Det verkar alltså orättvist, och pengarna går inte till dem som kanske verkligen behöver dem. Detta är en principiell inställning som jag har och som jag inte kan underlåta att framföra i detta sammanhang när man talar så vackert om att det i allmänhet är fråga om bidrag till behövande. Ett faktum är att det inte är så i så förfärligt många fall, även om det nu är det i så pass många fall att finansministern inte har ansett att vi — med hänsyn till att vi utreder denna fråga — bör ta steget fullt ut att slopa avdragsrätten utan föreslår denna begränsning av beloppet till 5 000. Det har vi alltså kunnat acceptera, som jag sade tidigare. Men i propositionen föreslås också att det särskilda avdraget — alltså inte det frivilliga — på nuvarande 1 500 kronor skall höjas till 2 500 kronor. Det gäller således underhåll av icke hemmavarande barn under 18 år. De borgerliga — och även kommunisterna, som vi hör — vill att avdrag för underhåll till barn skall kunna tillåtas även för barn över 18 år och att avdrag skall medges så länge underhållsbidraget är utdömt att utgå. Man föreslår att höjningen skall tillämpas fr.o.m. nästa års taxering. Enligt propositionen skall de nya reglerna träda i kraft den 1 januari 1974. Det nuvarande avdraget på 1 500 kronor har, säger vi, tillämpats från 1972 års taxering — denna höjning till 1 500 kronor är alltså ganska ny. Jag vet inte om man bryr sig om det, men nu har ju riksskatteverket skickat ut deklarationsblanketter och anvisningar för 1974 års taxering enligt propositionens förslag. De ligger färdigtryckta. Men det är möjligt att man säger att det struntar vi i — det är visserligen i slutet på året men myndigheterna får finna sig i att trycka nya blanketter och anvisningar, och kostnaderna härför får man ta. Men vi inom utskottsmajoriteten har inte kunnat anse att denna ändring skulle vara så angelägen. Det kommer att medföra betydande kostnader för omtryckning och information till de skattskyldiga — det är uppenbart. Utskottsmajoriteten menar att frågan inte kan isoleras från familjepolitiken i övrigt — så har vi sett det. Vidare har ju 1972 års skatteutredning i uppdrag att pröva frågan, och då skulle man väl kunna lugna sig tills hela detta bidragsoch avdragssystem blivit ordentligt utrett. Herr Hallgren yrkar bifall till förslaget att man skall få avdrag för upplupen skuld. Men det står ju, som vi säger, i strid med nuvarande grundregler för kommunalbeskattningen. Vi har därför inte haft några som helst möjligheter att tillstyrka förslaget. Sådana här avdrag medges alltså inte enligt nuvarande lagstiftning. Ett bifall till reservanternas yrkanden skulle betyda skattebortfall för såväl stat som kommun. Såvitt jag förstår kommer yrkandena att bifallas, eftersom kommunister och borgerliga röstar gemensamt, och det blir då ett bortfall eller en ökad utgift — bortsett från de tryckningskostnader jag nämnde — för stat och kommun på bortåt 100 miljoner kronor. Jag nöjer mig med detta, fru talman, och yrkar bifall till utskottets hemställan.
Fru talman! Med anledning av vad utskottets värderade ordförande sade om en översyn av reglerna för de frivilliga periodiska understöden vill jag understryka vad jag sade i mitt anförande nyss, att också vi i folkpartiet anser att det finns ett behov av översyn av reglerna för denna avdragsrätt och att vi accepterar 5 000-kronorsgränsen såsom en övergångslösning. Det råder alltså ganska stor enighet på den punkten. Herr Brandt ansåg att eftersom blanketter o. d. redan är tryckta går det inte att ändra på någonting. Då vill jag bara helt kort säga att det får väl ändå inte vara så att ett ämbetsverks verkställda åtgärder skall styra politiken, utan vi skall naturligtvis ha rätt att fatta beslut även om de tyvärr kommer sent. Vi betraktar inte heller det administrativa problemet som särskilt stort. Under den nu snart tilländalupna mandatperioden har riksdagen vid ett par tillfällen mycket sent beslutat om ändringar på skatteområdet. Det har gått mycket bra att skicka ut kompletterande anvisningar till taxeringsnämnderna. Jag tror därför inte att det kommer att vålla något större bekymmer den här gången heller.
Fru talman! Den omständigheten att anvisningar har utarbetats kan väl inte vara ett bärande skäl för att inte tidigarelägga ikraftträdandet. Snarare är det väl ett bevis på bristande planering, om man författar anvisningar om hur det skall vara innan man vet vad som blir riksdagens beslut. Man måste väl i varje fall räkna med att det kan råda delade meningar om ett förslag och därför inte utarbetar anvisningar i förtid om hur myndigheterna skall tillämpa bestämmelserna. Om beslutet blir ett annat innebär ett sådant förfarande bortkastade pengar, ty då måste ju nya anvisningar skrivas. Så blir ju fallet här. Sedan sade utskottets ordförande att det förslag som vi har lagt om rätt till avdrag för avbetalning av skuld för oguldna underhållsbelopp strider mot ”kommunalskattelagen, och det gör det ju. Men därför har vi också föreslagit en ändring i 46 § 2 mom., som har delats ut på ledamöternas bänkar. Det är det vi skall ta ställning till. Slutligen yrkade jag i mitt första anförande bifall till fjärde att-satsen i vår motion, men nu har jag fått meddelande om att det inte är möjligt att göra det. Därför ber jag att få ta tillbaka det yrkandet.

Fru talman! Utskottets ärade ordförande herr Brandt talade om att avdragsrätten hade missbrukats, och det har väl förekommit i vissa fall. Men det har inte skett i så stor utsträckning som man velat göra gällande. Jag har haft tillfälle att ta del av statistiken i skatteutredningen om periodiskt understöd och den visar att om avdragsrätten missbrukats, så har det skett inom alla kategorier. Sedan är jag medveten om att förfaringssättet kan få oacceptabla verkningar, och därför har vi också i vår motion, som har följts upp i en reservation, föreslagit beloppet till en och en halv gånger basbeloppet. Det tycker vi kan vara en bra medelväg att gå.
Fru talman! Det framgick väl av vad jag sade att det förhållandet att det hade utarbetats blanketter och information inte var huvudargumentet, utan huvudargumentet var att en höjning trädde i kraft förra året och att det därför inte var så angeläget att vidta denna åtgärd nu med hänsyn till att detta förarbete gjorts. Självfallet skall förfarandet med blanketterna inte styra ett beslut som fattats i riksdagen. Det var inte det jag avsåg. I övrigt tjänar det inte mycket till att anstränga sig med att argumentera vidare. Jag vill bara tillägga, vilket jag glömde förut, att beträffande yrkandet om avdrag för gåvor till allmännyttiga ändamål finns inget nytt att meddela från skatteutskottet.
Fru talman! Jag vill gärna instämma i herr Brandts uttalande att den frivilliga avdragsrätten för periodiskt understöd borde slopas och det ganska omedelbart. Den uppfattningen har jag haft i flera år. Redan 1969 skrev jag en motion i ärendet, i vilken jag med hjälp av taxeringsstatistik och en del andra uppgifter försökte visa hur den obegränsade skattemässiga avdragsrätten för frivilligt periodiskt understöd missbrukades av framför allt många höginkomsttagare och hur skattefusket på det området var nästan omöjligt att kontrollera och komma till rätta med. Motionen ledde till att riksdagen begärde en utredning, och på basis av den utredningen har vi nu fått ett regeringsförslag om kraftiga begränsningar i avdragsrätten. Jag tycker det är ett steg i rätt riktning, men jag menar ändå att det enda raka hade varit att ta steget fullt ut och helt slopa avdragsrätten just när det gäller frivilligt periodiskt understöd. Motiven för detta ställningstagande har herr Stadling och jag redovisat i en särskild motion i anslutning till propositionen 181. Vi har samma uppfattning som inte bara LO och TCO utan även, som det tycks, majoriteten i 1972 års skatteutredning. Det kvarstår en hel del motiv för kritik av denna avdragsrätt, även när man inför den kraftiga begränsning som jag erkänner att det är att gå ned till 5 000 kronor. Kontrollmöjligheterna är fortfarande obefintliga. På den punkten har det inte vidtagits några ändringar i de regler som gäller för taxeringsmyndigheterna. Man har svårt att kontrollera vart pengarna går, om verkliga behov finns och om det är fråga om rena skentransaktioner eller inte. Tyvärr måste man konstatera att den tillåtna avdragsrätten även i sin begränsade form i många fall utgör en fortsatt direkt inbjudan till skattefusk. Herr Brandt har också konstaterat att vi inte har några garantier för att detta stöd går till dem som behöver det. Och det är en allmän angelägenhet att man får sådana garantier, därför att detta är något som skattebetalarna i gemen i stor utsträckning betalar. Upp till 70—80 procent av dessa belopp tas ur den gemensamma skattekassan och inte från den person som gör denna skattemässiga disposition. Ett annat skäl är att övriga nordiska länder inte funnit någon anledning att bevilja sådana här skattemässiga avdrag. Jag tycker att vi i detta avseende bör ha samma inställning som våra nordiska bröder. Jag hoppas som sagt, fru talman, att 1972 års skatteutredning tar upp problemen kring avdragsrätten för frivilligt periodiskt understöd, och det verkar enligt skatteutrednings ordförande som om den skulle göra det, och därför har jag inget yrkande. Jag hoppas bara på det bästa när det gäller de överläggningar som skatteutredningen skall ha i denna fråga.

Herr talman! Skatteutskottets betänkande nr 76 behandlar två olika frågor, dels de s.k. interna aktieöverlåtelserna, dels nya bestämmelser för garantiavsättningar. På förslag av företagsskatteberedningen hemställs i propositionen 207 att hela försäljningsbeloppet för aktier vid s.k. interna försäljningar skall bli föremål för realisationsvinstbeskattning, sålunda även den del som utgör inbetalt eller tillskjutet aktiekapital. Anledningen till att utredningen föreslår detta är att den konstaterat att överlåtelser bl.a. skett på ett sätt som medfört icke avsedda skatteförmåner. I princip har det inneburit att dubbelbeskattning på inkomster från aktiebolag satts ur kraft. Givetvis har även dolda reserver i vissa fall ingått i försäljningen och i dess pris. I den mån som vederbörande tar ut beloppen från det köpande bolaget bör normalt dessa reserver bli beskattade som vanlig bolagsvinst. Detta torde också vara enda förutsättningen för att vederbörande skall kunna ta ut beloppen, därest allt går rätt till, då man inte kan förutsätta att pengarna i annat fall kan tillföras. Utöver bolagsskatten blir dessa uttag sålunda inte beskattade med mera än vad den tioprocentiga realisationsvinstbeskattningen utgör om aktierna innehafts i fem år, sålunda en beskattning på ca 63—65 procent. Om vederbörande sedan i stället för lön tar ut betalning för aktierna, utgår icke heller arbetsgivaravgift eller sociala avgifter. Man skulle kunna hävda att försäljningar på detta sätt innebär att företaget förändrar det egna kapitalet till fträmmande. Det skulle kunna medföra att utskiftningsskatt skulle utgå. Problemet aktualiserar sålunda frågan om dubbelbeskattning av vinster inom aktiebolagen. Efter det att bolagsskatten tagit ca 58 procent och det sedan uttagits en marginalskatt som inte sällan är 70 procent, blir det givetvis inte mycket över av den 117 inkomsten. Detta är väl något som utredningen i fortsättningen får ta ställning till. Visst kan det riktas kritik mot det sätt som kommit till användning i vissa fall. Utskottet är också enigt på den punkten, men när man skall rätta till uppenbara fel, så slår man till onödigt hårt, och det drabbar även fall där det inte finns någon anledning för åtgärden. Därför menar vi reservanter att man kunde i lag bestämma vissa undantag. Ett sådant är ett undantag för det kapital som har inbetalats. Detta är redan beskattade pengar, och då borde man kunna göra det här undantaget. Utredningen erkänner också att det skulle kunna vara motiverat. Men så slår man ändå till. Vidare kan det givetvis inte finnas någon som helst anledning att beskatta minoritetsposter, där vederbörande inte har något inflytande på företaget. Dessa minoritetsposter i fåmansbolagen har redan tidigare en mycket svag ställning, och därför finns det ingen anledning att göra deras ställning ännu sämre. Givetvis förekommer det inte sällan behov av interna aktieöverlåtelser. Detta framstår som särskilt angeläget vid strukturförändringar och vid rationaliseringar, något som inte minst regeringens näringspolitik ofta gått ut på. Vidare kan det vara behövligt vid intagandet av en ny delägare, vid arvsskifte m.m. Många familjeföretagare kan också vara nödsakade att avlyfta skulder till bolaget, vilka inte sällan uppkommit för att betala den ofta hårda förmögenhetsbeskattningen som, om den hade uttagits ur företaget genom lön, hade inneburit så katastrofalt stora uttag att företaget då kanske inte kunnat fortsätta med sin verksamhet. Egenföretagaren tvingas ju inte sällan till mycket stora inkomstuttag i företaget för att kunna betala förmögenhetsskatten, som ofta blir stor på grund av att aktiernas substansvärden räknas upp för högt, då den latenta skatteskulden icke i sin helhet får avdragas vid aktievärderingen utan endast med en tredjedel. Sedan riksdagen nu i våras också antagit en lag om förbud mot sådana lån i det egna företaget blir detta ett allvarligt problem för många företag. Det är därför beklagligt att åtskilliga seriösa företag, som håller många människor i sysselsättning, skall få svårigheter när nu en metod har missbrukats. Nu menar man att undantag får göras efter dispens från regeringen. Jag är icke anhängare av en metod med för mycket av dispenser i skattelagstiftningen, och vi har inom skatteutskottet ofta varit överens om att man skall ha så litet som möjligt av det. Lagstiftningen bör helst vara så avfattad att man av densamma kan utläsa dess verkningar. Jag har emellertid i likhet med flera andra med stora ansträngningar försökt komma med förslag som skulle kunna inrymma alla tänkbara undantag. När det inte har lyckats har vi stannat för att godkänna propositionen i detta hänseende. Man kan göra det med tanke på att denna lag måste betraktas som ett provisorium och att företagsskatteberedningen får arbeta fram en bättre lag när större erfarenhet har vunnits av den nu föreslagna lagen. Jag har emellertid icke kunnat vara med om att göra den föreslagna nya lagen retroaktiv, och därför föreslår representanterna från moderata samlingspartiet och även från folkpartiet att lagen skall gälla från den dag då utredningsförslagen framlades, nämligen den 20 oktober 1973. Under innevarande år har nämligen riksskatteverket givit förhandsbesked som nu kommer att bli ogiltiga. Människor måste också kunna lita på att lagar inte kan göras retroaktiva. Håller man inte på den principen så kommer vi så småningom att hamna i ett läge som ur rättssäkerhetssynpunkt blir helt omöjligt. Reservationen 2 avser garantiavsättningarna. Det är väl egentligen det första tecknet på att skatteberedningen försöker rätta till någonting för företagarna. Hittills har det ju mest varit att rätta till fel som möjliggjort skatteflykt.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

Herr talman! En viktig och bärande princip i den svenska rättsstaten är att vi inte skall ha retroaktiv lagstiftning. Grunden för denna ståndpunkt är tanken att utövandet av statens maktbefogenheter gentemot den enskilde inte får präglas av godtycke. Den enskilde medborgaren måste i alla lägen kunna förutse de rättsliga och ekonomiska konsekvenserna av den eller de handlingar vederbörande tänker utföra. Om någon, sedan en handling är utförd, kommer i konflikt med lagar som inte fanns då handlingen utfördes är rättssäkerheten hotad. Skattelagstiftningens uppgift är i allmänhet att förse staten med nödvändiga medel för offentliga utgifter och att så långt som möjligt rättvist fördela uttaget bland medborgarna. Jag är medveten om att nu gällande lagar kan utnyttjas på ett sätt som inte avsågs när de infördes. Alltså har jag intet att invända mot syftet med propositionen, som är att komma åt vissa avarter som utvecklats inom lagstiftningens ram. Men frågan är: Vem skall ta konsekvenserna av att regering och riksdag stiftar en lag som visar sig kunna utnyttjas på ett mindre lyckat sätt? Det gäller alltså en situation som man inte kunde förutse när besluten fattades. Mitt svar är: Staten bör ta konsekvenserna av vad som inträffar innan lagen hinner ändras. Med en retroaktivt verkande lagstiftning kan en situation inträffa där fullkomligt laglydiga och oförvitliga medborgare kan bli utsatta för konsekvenser som de inte haft anledning räkna med när åtgärden vidtogs. Retroaktivt verkande lagar har vi försökt undvika i vårt land. Inte heller nu bör riksdagen medverka till en retroaktiv lagstiftning. Herr talman! Jag yrkar bifall till reservationen 3.

Herr talman! Möjlighet till obehöriga skattelättnader genom intern aktieöverlåtelse har skapats genom de liberala regler som vi i vissa avseenden har i fråga om företagsbeskattning och genom den lätthet med vilken man i Sverige kan skapa juridiska personer i obegränsad mängd att användas i de mest skilda sammanhang. Vi har en beskattningsfilosofi för företag som gått ut på att man har velat uppskjuta beskattningen av vinster så länge vinsterna stannar kvar i företaget och arbetar där. Vi har med andra ord velat ha väl konsoliderade företag, även om den konsolideringen har skett med medel som egentligen skulle ha betalats i skatt. Tekniskt går detta till på det sättet att företagen kan använda vinstmedel till fondavsättningar, till nedskrivning av varulager långt över prisfallsrisken, till nedskrivning av maskiner och inventarier med mer än den fysiska förslitningen givit anledning till. Aktiebolagens och de ekonomiska föreningarnas avsättningar till konjunkturinvesteringsfonder har omfattat åtskilliga miljarder kronor sedan dessa fonder kom till på 1950-talet. Det har inneburit stora förtida avskrivningar och starka konsolideringar av de företag som kunnat utnyttja fonderna. Men de har givetvis också fyllt sitt primära syfte, nämligen att bidra till en utjämning av investeringskonjunkturerna. Den konsolidering som skett med skattepengar har inte bara inneburit att man fått starka företag, utan man har också skaffat riskkapital. Det har skapat en latent skatteskuld på ca 10 miljarder kronor. Den summan kommer säkerligen inte att minska framöver utan i stället att öka. Det mesta av denna skatteskuld kommer troligen aldrig att förfalla till betalning utan kommer att vara för evigt. Alla de åtgärder som jag har räknat upp har alltså varit möjliga att vidta, och de har ingått i den skattefilosofi som jag inledningsvis nämnde. Men i skattepolitiken ingår också att när vinstmedel tas ut ur företagen träffas de av en ganska hård beskattning. För aktiebolag och ekonomiska föreningar håller vi oss med dubbelbeskattning. Först beskattas redovisad vinst i bolaget med proportionell skatt, som varierar något efter den kommunala skattesatsen men som genomsnittligt uppgår till 54 procent. Den vinst som sedan utdelas till aktieägaren beskattas med vanlig inkomstskatt hos honom. För redovisad och utdelad vinst kan man säga att skattetrycket är mycket hårt — ett stycke över 90 procent av det ursprungligen redovisade vinstbeloppet. För s.k. fåmansbolag, där en eller möjligen några personer äger samtliga aktier och där delägarna på något sätt är verksamma i företaget, redovisas därför regelmässigt aldrig någon vinst — inte någon vinst att tala om i varje fall —, utan vinsten tas ut i form av lön som är avdragsgill för företaget. I praxis har taxeringsmyndigheterna godtagit praktiskt taget vilka löner som helst till företagsägarna som är verksamma i företagen.

Som bekant beskattas aktier som innehafts mer än fem år bara med en realisationsvinstskatt som drabbar 10 procent av försäljningssumman. Undantag och det skattefria bottenbeloppet spelar här ingen större roll, varför jag inte går in på det. Handeln med vinstoch förlustföretag, som riksdagen lagstiftade mot under vårriksdagen 1972, var ett typiskt exempel på hur obeskattade reserver kunde tas ut till privat användning utan att inkomstskatt erlades. Ett annat exempel har varit hur företagsledaren lånat ur aktiebolaget i stället för att ta ut lön eller vinstmedel och på det sättet undgått skatt. Detta har varit möjligt i alla de företag där det funnits avoch nedskrivningsmöjligheter och där avdrag för företagarens lön inte varit nödvändigt för att slippa företagets inkomstskatt. Under sommaren i år har också denna lucka täppts till som ju inte bara berör skattefrågorna utan också civillagstiftningen och den begränsade ansvarigheten i ett aktiebolag.

För de av kammarens ledamöter som inte vet hur detta går till och som inte ansett sig behöva hjälp av någon god rådgivare vill jag i korthet lämna en liten beskrivning på den enklaste varianten av denna legala skatteflykt. Jag driver en rörelse under namn av Aktiebolaget A, som har lägsta möjliga aktiekapital — för närvarande 50 000 kronor. Rörelsen har gått bra, och jag har i enlighet med de beskrivna möjligheterna kunnat skriva ned lager och inventarier och på det sättet skaffat mig en obeskattad reserv av vinstmedel på låt oss säga 1 miljon kronor, vilket inte alls är omöjligt. Då bildar jag ett nytt aktiebolag, som jag kan kalla Aktiebolaget B och i vilket jag äger samtliga aktier — även här med minsta möjliga aktiekapital, 50 000 kronor. Sedan säljer jag aktierna i Aktiebolaget A till det nybildade Aktiebolaget B för 1 miljon kronor. Det priset är inget att säga om — det är ju marknadsvärdet. Men bolaget B har bara 50 000 kronor att betala med, så betalningen måste ske genom en revers. Någon säkerhet behöver jag knappast, då jag är både köpare och säljare, låntagare och långivare i en och samma person. Sedan flyttar jag över rörelsen till bolaget B, så det får resurser att betala med, och därefter tar jag ut lämpliga avbetalningar på reversen. På det sättet kan det dröja åratal innan reversen är inlöst. Vad blir då skatteeffekten för mig som aktieägare och privatperson? Jo, jag betalar realisationsvinstskatt på försäljningen av Aktiebolaget A:s aktier, alltså vanlig skatt på 10 procent av försäljningssumman. Har jag 75 procents marginalskatt, blir skattebelastningen 7,5 procent, om jag bortser från fribeloppet och det insatta aktiekapitalet, mot 75 procent om jag tagit ut vinsten som lön. Avbetalningarna på lånet från bolaget B är helt skattefria. I praktiken kommer troligen vinsten på transaktionen att bli skillnaden mellan 7,5 och 75 procent, även om den teoretiskt kan bli mindre genom att lönen är avdragsgill för företaget, vilket inte avbetalningen på reversen är. Om det rör sig om ej utdelade men i företaget beskattade medel, uppgår skattevinsten bara till ca 18 procent, och så mycket vinner alla på transaktionen hur de än bär sig åt. Men risken är också att skatteförmånen blir definitiv på den stora summan, om medlen är obeskattade. I varje fall blir det skatteskulder även på sådana medel som används för konsumtion. Därtill skall läggas, som herr Magnusson i Borås sade, att företagaren på detta sätt undgår att betala de arbetsgivaravgifter som skulle ha utgått, om ersättningen för företagarens insatser utgått i form av lön, eller dubbelbeskattningens verkningar, om medlen uttagits som vinst. Arbetsgivaravgiften och socialavgiften uppgår som alla vet numera till inte så obetydliga belopp. Herr talman! Jag har på detta ganska utförliga sätt velat redogöra för bakgrunden till dagens ärende, som med ett milt uttryck beskrivs som ett försök att hindra obehöriga skatteförmåner. Utskottet är i själva sakfrågan tämligen enigt, men då det förekommer reservationer mot vissa smärre punkter och principfrågan om retroaktivitet, har jag velat vara utförlig för att ge kammarens ledamöter en bakgrund även till de frågor där det finns reservationer. Jag tror också att transaktionernas lätthet — inga utomstående är ju på något sätt inblandade — spelar en stor roll i fråga om retroaktiviteten. Den första reservationen gäller minoritetsposter. Utskottet vill inte tillgodose reservanternas krav att dessa poster skulle undantas, därför att det är så oerhört lätt att kringgå sådana bestämmelser och förvandla aktieinnehavet inom en familj till majoritetseller minoritetsposter. Det finns inte heller, som utskottsmajoriteten ser det, något skäl till att ett mindre innehav av aktier skulle beskattas för kapitalvinst i stället för rörelsevinst bara på grund av sin litenhet. Om man inte vill öppna nya skatteflyktskällor, måste jag nog rekommendera kammarens ledamöter att avvisa den framställningen. I reservationen 3 yrkas avslag på det inslag av retroaktivitet som finns i propositionen och som har godtagits av utskottsmajoriteten. Reservanterna vill att retroaktiviteten skall begränsas till de överlåtelser som skett sedan utredningsförslaget i ärendet blev känt, medan majoriteten menar att alla överlåtelser som skett under hela 1973 skall drabbas av den hundraprocentiga realisationsvinstberäkningen. Det skall dock sägas ifrån att det retroaktiva inslaget inte är av värre art än att alla, som vill låta en under 1973 gjord intern överlåtelse återgå, får göra detta ända till den 30 september 1974. Där har utskottet gått ett litet stycke längre än propositionen. Därmed menar majoriteten att man förtagit hela den retroaktiva negativa verkan av skatteförslaget. Varför vill då utskottsmajoriteten inte vara med om reservanternas förslag? Det viktigaste skälet för detta är den omfattning som dessa transaktioner har fått under 1973. Utredningen har inte helt kunnat klarlägga hur stor omfattningen blivit, men stickprov har visat att det rör sig om mycket stora belopp. Själv skulle jag vilja säga att det förmodligen är det största försök till obehöriga skattelättnader som någonsin företagits. Skattelättnaderna avser ju inte bara 1973, för om man sväljer de åtgärder som vidtagits under detta år kommer man att få lida av detta tiotals år framåt i tiden när dessa reverser skall betalas. I ett sådant läge är retroaktiviteten i så lindriga former som det här rör sig om helt försvarbar och inte alls något hot mot rättssäkerheten. Jag tycker att det vore ett ändå större hot mot rättssäkerheten, framför allt för alla lojala skattebetalare, om man här skulle sitta med armarna i kors och låta skatteövervältringen ske. Herr Strömberg sade att egentligen skall staten stå för kalaset. Det är precis detsamma som en övervältring på andra medborgare. Staten är nämligen inte någonting obestämt, utan staten är Föreningen Sveriges medborgare. Herr Strömbergs resonemang innebär att man skulle sitta med armarna i kors och tillåta en skatteövervältring av jättelika mått. Det är inte bara fråga om en skatteövervältring på löntagare, utan det är en skatteövervältring också på de allra flesta företagare. Jag vill med detta säga att förfarandet inte är vanligt bland företagarna, utan det är en grupp av mindre nogräknade personer som sysslar med sådant här. Den vanlige företagaren sliter hårt för att få sin rörelse att gå ihop och betalar de skatter som lagstiftarna anser att han skall erlägga. Om vi sätter gränsen för retroaktiviteten vid den 19 oktober som reservanterna vill göra, så är det nog stor risk för att den kommer att omfatta hela året. Om man är både köpare och säljare och det inte finns någon myndighet som kontrollerar affären, så är jag ganska övertygad om, att handlingen kommer att vara daterad före den 19 oktober även om man beslutar sig för att göra den här affären med sig själv på nyårsafton. Som herr Magnusson sade, kan legala aktieöverlåtelser drabbas på ett otillbörligt sätt. Utredningen som sysslat med dessa frågor har icke kunnat hitta lämpliga kriterier för hur dispenser skall göras. Jag är för min del lika ovillig att lämna dispenser som herr Magnusson är, för jag tycker att en lagstiftning skall vara sådan att den kan fungera utan dispensförfarande. Men här finns det fall som inte kan fångas in i lagregler. Därför har man velat att Kungl. Maj:t skall få befria från realisationsvinstbeskattning i händelse detta inte innebär alltför stora skattevinster och befrielsen dessutom fyller en funktion, t.ex. när det är fråga om, som herr Magnusson själv sade, att ta in en annan delägare i firman eller att göra strukturella förändringar. Men utskottsmajoriteten har icke kunnat acceptera ett borttagande av det låneförbud som har införts genom att ge rätt till sådana här transaktioner för att få ut pengar till förmögenhetsskatten, vilket herr Magnusson vill. Då hade man lika gärna kunnat låta bli att införa låneförbudet i aktiebolagslagen. Herr Magnusson vill alltså gå längre i fråga om dispenser än vad utskottet vill göra. Det har sagts här att förhandsbesked har utfärdats som nu blir ogiltiga, vilket man anser vara synnerligen otillfredsställande. Jag tror att man har fattat fel om förhandsbeskeden. De förhandsbesked som gått ut innebär godkännande av värdet på aktierna, däremot inte något uttalande om lagligheten i en sådan åtgärd som att t.ex. sälja aktierna till ett nybildat aktiebolag. Förhandsbeskeden från riksskatteverket gäller sålunda bara värderingen av aktierna. I skuggan av den stora frågan, som gäller interna aktieöverlåtelser, finns det som herr Magnusson kallar den positiva insatsen för företagsamheten, nämligen garantiavsättningar. Jag kanske inte vill övervärdera den insatsen, ty vartenda företag som gör garantiavsättningar har säkert så stora möjligheter att skriva ner lager och inventarier att den här konsolideringsmöjligheten inte spelar så stor roll. Jag tror alltså att man redan i dag har haft medel till garantiavsättningar även om de inte tagits upp under den posten utan under nedskrivningar på annat. Men eftersom skattelagarna bör någorlunda överensstämma med bokföringslagar och sådant är det rimligt att man, om man har en skuldförbindelse, också skall få göra avsättning för den i bokslutet. Det är anledningen till att vi föreslår detta. Sedan har utskottsmajoriteten och reservanterna blivit något oense om hur långt man skall sträcka sig. Jag vågar dock påstå att det är mycket litet som skiljer oss åt. Det har räknats upp en mängd anledningar till att man skall göra utredningar och få högre belopp än vad den generella regeln medger.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
Herr talman! Det finns inte så mycket att tillägga, vi är överens i själva sakfrågan. Jag vill emellertid påpeka en sak. Herr Wärnberg sade att egenföretagarna i allmänhet inte betalar någon skatt utan tar ut vinsten i form av lön. Det är riktigt i många fall men också felaktigt i många fall. Vi vet att i vårt land många små företag har vuxit upp och blivit stora, en del har t.o.m. blivit världsomfattande företag. Självfallet har sådana bolag redovisat en hel del vinster under årens lopp. Det gjorde de antagligen redan från början, i annat fall hade de kanske inte blivit så stora. Sedan undrar jag om inte herr Wärnberg gjorde en felsägning när han talade om den som sålde för 1 miljon kronor till ett nybildat pappersbolag med 50 000 kronor i aktiekapital. Han sade nämligen att utbetalningen av denna skuld var skattefri. Det är den naturligtvis inte, det förutsätter nämligen att bolaget är expanderande och har möjlighet att redovisa vinster. Av dessa vinster betalar man tillbaka den här skulden. Om man inte gör det erfordras det under alla förhållanden att det är ett sådant expanderande företag att det har möjlighet att bygga upp dolda reserver och använda dem för att betala skulden. Jag kan näppeligen tänka mig ett företag som kan gå ut och låna upp dessa pengar för att betala dem till sig själv. Det går nog knappast att i längden driva en sådan politik. Vederbörande långivare kommer nog snart underfund med vart dessa pengar tar vägen. Beträffande retroaktiviteten är det beklagligt att man måste släppa igenom sådana fall som man inte tycker är riktiga. Å andra sidan är det mycket viktigt att vi i vår lagstiftning ser till att vi inte har retroaktiva verkningar. Knappast någon kan väl komma på den idén att vi skulle göra våra strafflagar retroaktiva. Vi har t.ex. på senare tid flera gånger förlängt strafftiderna för dem som sysslar med narkotika och som har bringat kanske tusentals ungdomar i fördärvet. Men vi tillämpar trots dessa skärpningar inte lagarna retroaktivt. Jag tror att det är en ur rättssäkerhetssynpunkt viktig princip. Då måste vi böja oss för vad som sker också i detta fall och icke tillämpa retroaktiv lagstiftning.
Herr talman! Jag medger att det finns fåmansbolag i dag som redovisar vinst. De har, som herr Magnusson i Borås sade, blivit stora vinstgivande företag. Men det är en försvinnande liten del. Jag kan inte säga om det är en eller fem procent av fåmansbolagen som redovisar mer än 1 000 kronor i vinst, men det rör sig om något sådant. Sedan finns det en del undantag som har lyckats bli stora företag, kanske tack vare våra utomordentligt gynnsamma avskrivningsregler och vår gynnsamma företagsbeskattning plus att det har varit en skicklig företagare. Men de allra flesta innehavare av fåmansbolag tar i dag ut hela vinsten i form av lön, eftersom de vill undgå dubbelbeskattning. Jag tror att herr Magnusson i Borås håller med mig om att man hellre tar ut 200 000 kronor i lön än 100 000 i lön och 100 000 i vinstmedel. Så är nog förhållandet, om man nu kommer upp till den nivån. När det gäller skattefrihet vågar jag fortfarande påstå att det finns en sådan för företagaren för avbetalning på lånereversen. Som privatperson betalar han ju ingen skatt för att han får avbetalningar på lånereversen. Han kan alltså få ut en stor summa pengar varje år utan att betala någon som helst inkomstskatt för den. Det har vi strålande exempel på. Jag håller med herr Magnusson om att rent teoretiskt får företaget inte avdragsrätt för den här historien, och därför måste det vara i expansion och ha avskrivningsmöjligheter också i fortsättningen för att kunna klara det hela. Men det finns också andra möjligheter, som jag inte i dag vill tala in till kammarens protokoll men som herr Magnusson säkert har fått reda på i företagsskatteberedningen. Även företag utan stark expansion kan alltså klara det här. Under alla omständigheter tjänar alla 18 procent på att göra den här transaktionen plus att de tjänar in arbetsgivaravgiften och de sociala avgifterna. Bara det är en tillräckligt stor skatteflykt. Därutöver vågar jag påstå att det är orimligt att skaffa sig en skatteskuld i ett företag genom att ta ut medel som man använder för privat ändamål. Att skaffa sig en skatteskuld för att konsolidera sitt företag är principiellt riktigt, men att göra det för att ordna en hygglig konsumtion åt sig själv tycker jag är felaktigt.
Herr talman! I sak är vi helt överens om att en sådan metod är felaktig, och därför täpper vi till det här nu. Men när herr Wärnberg säger att det är väldigt få företag som deklarerar vinst måste jag invända att utredningen inte har någon statistik på hur många företag som deklarerar vinst. Jag vill hävda att de flesta företagare, om de är kloka, hellre tar ut 100 000 kronor i lön åt sig själva och låter bolaget deklarera för 100 000 kronor i vinst, som de sedan fonderar i bolaget. Det är ofta det som skapar förutsättningarna för tillväxt i näringslivet. Jag tror att många har tillämpat den metoden, så vi skall inte vara alltför generella i vår bedömning. Men vi har inte några olika uppfattningar i sak. Jag är helt på det klara med att någonting måste göras på den här punkten.
Herr talman! Taxeringsstatistiken för aktiebolagen bevisar vad jag säger. Det är bara ett ytterligt fåtal fåmansbolag som redovisar vinst annat än på några kronor. I stället reglerar man det hela genom att ta ut lön för att komma undan dubbelbeskattningen, och det tycker jag också är rätt. Det är när man vill låta bli att betala skatt på lönen också som jag reagerar på det sätt som jag har gjort. Vi är överens, säger herr Magnusson i Borås, men han vill ändå komma med litet undanflykter genom att skapa retroaktivitet för 1973, för det blir det de facto även om man tar den 19 oktober som gräns. Gör man affärer med sig själv kan man ju antedatera hur mycket som helst. I det här fallet finns det ju inte någon lagfartsmyndighet eller något sådant, utan det är bara att själv göra affärerna och datera dem när som helst. Det enda hindret är att man skall föra dagbok varje dag, men gör man inte det finns det ingen straffpåföljd ens för den saken. Jag fruktar alltså att om vi sätter den 19 oktober som gräns för retroaktiviteten så kommer vi att svälja hela året för dem som vill ha det på det sättet — det finns ingen annan möjlighet.

Herr talman! Tiden här i kammaren skall inte onödigt belastas, och därför skall jag vara mycket kortfattad. Men jag känner ett behov av att reagera på två punkter. Den ena rör retroaktiviteten, som herr Strömberg redan har tagit upp. Jag vill bara tillägga att det är ytterst angeläget att vi är varsamma på den här punkten. Jag vill följa herr Wärnberg så långt att jag medger att det just i det här fallet kanhända finns större skäl att tumma på kravet att ingen lagstiftning skall vara retroaktiv än i fall som vi har haft tidigare. Men det är oroande för rättssäkerheten om vi vid det ena tillfället efter det andra gör avkall på en så viktig och självklar princip som att medborgarna skall vara medvetna om vilka lagar de lyder under. Samtidigt är det viktigt att uppmärksamt följa lagarnas tillämpning så att man kan göra förändringar så snart som klart oacceptabla förhållanden blir kända. Man bör alltså enligt min mening inte avvakta tills de oacceptabla förhållandena har nått en sådan omfattning att det anses nödvändigt att tillgripa en retroaktiv lagstiftning. Här har enligt mitt förmenande inte vaksamheten varit vad den borde vara. Det är, herr talman, — och nu kommer jag till den andra punkten — enligt min mening mycket allvarligt med slarvigt hopkomna skattelagar. Det har på senare år gått litet för fort, och därför har kvaliteten på skattelagarna ofta blivit därefter. Lagrådsgranskningen har ju numera avtagit när det gäller annan lagstiftning, och för skattelagarna har den inte funnits obligatoriskt förut heller. Men här skulle det behövas ett nytänkande. Med den lagstiftning som diskuteras i dag finns det verkligen ett lovvärt syfte, och jag vill i hög grad instämma i att det bör tillgodoses så snart som möjligt. Men aldrig så goda syften kan resultera i en mycket dålig lagstiftning, om inte konsekvenser och komplikationer blir tillräckligt genomlysta innan lagen beslutas. Därför menar jag, herr talman, att man i fortsättningen bör se till att kontrollen och genomlysningen av skattelagarnas konsekvenser görs redan innan vi kommer till beslut i kammaren.

Det här skulle ni ha haft reda på tidigare. Det gäller kanske inte företagsskatteberedningen, för då angriper hon ju sig själv, utan det är väl några andra hon angriper.

Men någon är det i alla fall som har syndat och gjort fel. Här skulle ni ha klippt till förut, säger alltså fru Nettelbrandt. Ja, även lagstiftaren fru Nettelbrandt har ett visst ansvar. Och jag skall på stående fot lämna fru Nettelbrandt anvisning på tio skatteflyktsmöjligheter av liten omfattning som hon kan få motionera om i början av nästa års riksdag, så har hon varit vaken i stället för att avvakta det förslag som kommer från företagsskatteberedningen. Det är alltså inte bara så att man kan skylla på att här har någon försummat sig — vem det nu är. Våra skattelagar, säger fru Nettelbrandt, är så illa genomtänkta — det kommer så mycket dåliga förslag nu om skattelagarna att det här går snart inte att tillämpa längre. Ja, vi har fortfarande 1928 års kommunalskattelag kvar i det här landet, och den var alldeles utomordentligt bra från början, men sedan har det blivit massvis med undantag från den, så att den skjutits sönder. Och mängder av de undantagen har kommit till motionsvägen rentav. Fru Nettelbrandt och henner partivänner har tryckt på hela tiden för att få nya undantag — nya skatteflyktsmöjligheter öppnas därmed ständigt. Det är på det sättet vi har skjutit sönder 1928 års skattelag; vi skall ha undantag och avdragsrätter för allt mellan himmel och jord. Varje år väcks det motioner som skall fördärva skattelagstiftningen ytterligare, och skatteutskottet och riksdagsmajoriteten har all möda att avvärja de attacker som oppositionen ständigt gör för att fördärva våra skattelagar.

Herr talman! Det är precis som jag sade förut. Herr Wärnberg vitsordade nyss att de här oacceptabla förhållandena var tidigare av så liten omfattning att man inte ville ingripa med en lagstiftning utan önskade avvakta den lagstiftning som skulle komma under det här året. Det är just detta som jag menar är att börja i galen ända. Jag har alltid hävdat den meningen och gör det fortfarande att t.ex. en orättvisa inte blir ett dugg mindre för en människa därför att hon inte har ett stort antal i sällskap utan kanske är udda när det gäller denna orättvisa. På samma sätt menar jag att om det är någonting som är oacceptabelt, så är det lika oacceptabelt även om det inte har en väldig omfattning. Just detta att se till att man ingriper på ett stadium där man inte har behov av att ta till sådana drastiska åtgärder — för jag vill kalla det drastiska åtgärder — som en retroaktiv lagstiftning är enligt min mening den rätta vägen att gå. Jag anklagar inte företagsskatteberedningen — jag tycker att den jobbar på för fullt och gör det den har i uppdrag att göra. Det måste ligga på det ansvariga statsrådet att följa upp tillämpningen av de lagar som stiftas i denna kammare. Hur ansvarsfördelningen där blir kan ingen av ledamöterna i denna kammare ta ställning till. Det är statsrådet som vi får ställa till ansvar, om det är någonting i tillämpningen som icke är tillfredsställande. Sedan tycker jag att herr Wärnberg har helt rätt i att 1928 års kommunalskattelag verkligen var ett bra lagstiftningsarbete som har stått sig väldigt länge. Men jag hoppas att herr Wärnberg inte menade riktigt så som orden föll, att här har oppositionen ständigt kommit med krav på nya skatteflyktsmöjligheter. Det var väl ändå inte avsikten. Det är riktigt att oppositionen har kommit med krav på förändringar. Förhållandena ändras ju med tiden, och även om den lagstiftning som kom 1928 varit aldrig så bra är det inte säkert att den varit riktigt bra under 1960-talet eller att den är riktigt bra 1973, utan det har funnits behov av revisioner. Men om någon styckat sönder skattesystemet med upprepade punktlösningar så är det regeringen. Det har gjorts revisioner som inte är värda namnet, där man plottrat och ändrat här eller där, medan det däremot funnits ett kompakt motstånd när det gällt kravet på en verkligt genomgripande revision av hela vårt skattesystem. Regeringen har som bekant slutligen fått ge upp det motståndet, eftersom man ju måste ge upp när man i denna kammare blir överröstad av en majoritet. Men herr Wärnberg glömmer vad som är den springande punkten och det som jag speciellt har velat fästa uppmärksamheten på. Jag tror inte — utan att här rikta några anklagelser åt något håll vare sig till finansdepartementet, företagsskatteberedningen eller kammaren — att någon har möjlighet att på kort tid genomlysa konsekvenserna av en lagstiftning som är för snabbt hopkommen. Det är det som är allvarligt. Därför menar jag att det föreligger behov av en ständig remiss till lagrådet av skattelagstiftningen. Jag hoppas också att det i fortsättningen kommer att bli praxis från utskottets sida att skicka sådana lagar för granskning av lagrådet. Då tror jag att vi kan känna oss tryggare för framtiden. Det som har hänt under de senaste åren tycker jag har gjort att detta behov har blivit alltmera akut.
Herr talman! Vad jag sade förut var att oppositionen ständigt har kommit med nya förslag, som har inneburit att vi har fått ”skatteflykthål” i lagstiftningen. Om man gör undantag från lagstiftningen och undantag från undantagen, så skapar det ett virrvarr i vår skattelagstiftning. Tänk bara på alla undantag man under årens lopp har yrkat på när det gäller momsen! Riskerna för skatteflykt blir större, ju fler undantag vi gör. Sedan skall jag inte diskutera skatteflyktsmöjligheterna längre utan vill bara fråga fru Nettelbrandt, när hon säger att alla lagar skall skickas till lagrådet på remiss: Avser det också de motionsförslag som fru Nettelbrandt och oppositionen presenterar? Skall de också skickas till lagrådet? De kan nämligen också fördärva lagstiftningen.

Herr talman! Jag tror att varje genomgripande, principiell förändring i vår lagstiftning har behov av att granskas av lagrådet. Därmed skulle vi kunna känna oss mera trygga när det gäller framtida tillämpningar och slipper de återkommande kraven på retroaktivitet, som i sig är ett hot mot rättssäkerheten.
Herr talman! Självfallet är det inte min mening att lägga mig i denna debatt, som jag tycker att herr Wärnberg har klarat av helt tillfredsställande. Där finns det inget mer att tillägga. Men jag måste göra den reflexionen när jag lyssnar på kammarens andre vice talman fru Nettelbrandt, att jag har ingen möjlighet att få något sammanhang i vad hon säger, hur mycket jag än anstränger mig. Fru Nettelbrandt talade om att riksdagen borde skicka vissa förslag till lagrådet, men vad skattelagstiftningen beträffar har den mig veterligen aldrig underställts lagrådet. Det skulle därför vara en alldeles ny princip, om vi här hux flux lanserade den metoden. Men om vi skulle göra det, så skulle det väl vara i form av en genomarbetad proposition, som regeringen skickar till lagrådet. Men så sker inte med skattelagstiftningen.

Fru Nettelbrandt har att gå med på det eller säga nej till det, och det gör man enklast genom att antingen votera för förslaget eller yrka avslag på förslaget. Efter de inlägg fru Nettelbrandt gjort här vet jag fortfarande inte vilken ståndpunkt hon kommer att inta. Därför skall jag med stor spänning följa voteringen och se var hon hamnar någonstans.
Herr talman! Jag vet inte om statsrådet Sträng hörde mitt anförande från början. Jag poängterade just att det tidigare inte förekommit någon lagrådsgranskning av skattelagstiftning. Det har alltså inte skett någon förändring i försämrande riktning. Men det hindrar inte att det kan uppstå ett akut behov av lagrådsgranskning, och jag tycker att det har gjort det. Den granskningen bör givetvis göras så fort det är fråga om några viktiga eller principiella förändringar. Det framkom av materialet i företagsskatteberedningen att just de oacceptabla förhållanden som vi i dag, genom denna lagstiftning, går att rätta till hade varit kända tidigare. Om man då med en gång — jag förutsätter nu att statsrådet har hållit sig underrättad om tillämpningen — hade gjort oss uppmärksamma på att sådant här förekom, låt vara att det inte var i någon större omfattning, kunde denna lagstiftning ha införts redan förra året. Vi hade då sluppit den principiellt olustiga retroaktiviteten.

Herr talman! När datatekniken introducerades hade väl de flesta den uppfattningen att den uteslutande skulle vara ett hjälpmedel för olika kontorsrutiner. Emellertid har den snabba utvecklingen på dataområdet skapat nya möjligheter att lagra och utnyttja stora mängder information. Det ligger otvivelaktigt fördelar i den växande användningen av datatekniken, men det finns andra problem och faror som noga måste beaktas och mötas med politiska åtgärder. Trots allt gäller det den personliga integriteten som nu är starkare hotad än tidigare, och koncentrationen av makt till etablerade maktcentra tenderar att förstärkas. Från folkpartiet har vi noga följt den här utveckligen inom dataområdet, och just de här frågorna som berör den enskildes integritet fastslog vi i vårt partiprogram 1972. Jag citerar: ”Datateknikens positiva möjligheter bör tillvaratas. En datalag måste införas till skydd för den personliga integriteten. Lagen skall gälla för statliga, kommunala och privata dataregister. Lagstiftningen skall bevara rätten till insyn i myndigheternas handlande, samtidigt som skydd skapas mot obehörigt utlämnande av uppgifter om individer. Den enskilde skall ha rätt att ta del av alla uppgifter om sig själv i dataregister och att få felaktigheter korrigerade. Riksdagen bör få insyn i uppbyggnaden av statliga dataregister och i uppläggning och genomförande av folkräkningar. Endast nödvändiga uppgifter får infordras av myndigheterna. En dataombudsman bör följa utvecklingen på dataområdet och tillvarata den enskildes intressen. Rätten till anonymitet för den som lämnar uppgifter vid intervjuoch enkätundersökningar bör lagfästas.” Det var klara och koncisa regler som vi förde in i vårt partiprogram för att trygga den enskildes integritet. Den här grundsynen som vi slog fast gäller också för kreditupplysningsverksamheten som vi nu behandlar, oavsett om datateknik utnyttjas eller ej. Det kommer alltså inom ramen för denna verksamhet att insamlas, lagras, bearbetas och vidareförmedlas stora mängder information årligen om enskilda människor och juridiska personer. Vi i folkpartiet anser det viktigt att skapa garantier för att denna informationsmängd inte utnyttjas på ett sätt som utgör ett otillbörligt intrång i den personliga integriteten. Vi anser att klart angivna ramar för kreditupplysningsverksamheten måste finnas liksom effektiva insynsoch kontrollmöjligheter. I vår motion 2119, som vi har väckt i anledning av propositionen och som berör kreditupplysningsverksamheten, har vi sagt att från integritetssynpunkt bör tre principer ligga till grund för kreditupplysningsverksamheten: 1. Endast sådan information som är relevant från kreditupplysningssynpunkt får insamlas, lagras och förmedlas. 2. Den enskilde har rätt att få veta vilken information om honom som finns lagrad och förmedlad. 3. De lagrade uppgifterna får inte utnyttjas för obehörigt ändamål. Mot den här bakgrunden är därför det framlagda förslaget till kreditupplysningslag i huvudsak tillfredsställande från den utgångspunkt som vi har i folkpartiet. Om de av oss angivna principerna skall tillgodoses, har vi emellertid ansett att lagen bör skärpas i vissa avseenden. I vår motion har vi framfört detta, men vi har inte fått förståelse för denna skärpning i utskottet, utan vi har i fyra reservationer tagit upp särskilda yrkanden. Jag kommer därför att gå över till att behandla reservationerna. Reservationen 1. Enligt 1 § gäller lagen inte förmedling av upplysningar mellan kreditinrättningar, i huvudsak sådana som står under bankinspektionens tillsyn, eller mellan företag inom samma koncern. Vi anser att det här undantaget är klart otillfredsställande från integritetssynpunkt. Flera remissinstanser delar vår uppfattning. Bl.a. har JO framhållit i sitt remissyttrande, att detta undantag inte är bra. Han säger att bankerna är underställda bankinspektionen men att dess insyn inte gäller kreditupplysningssidan av bankens verksamhet. Flera andra remissinstanser delar vår uppfattning. Reservationen 2. För att tillstånd skall erhållas för att bedriva kreditupplysningsverksamhet anges i 4 8 två förutsättningar. Dels skall det från allmänna synpunkter finnas behov av verksamheten, dels skall denna kunna antagas bli bedriven på ett sakkunnigt och omdömesgillt sätt. I fråga om behovsprövningen anförs i propositionen att det knappast kan hävdas att antalet företag som sysslar med kreditupplysningsverk samhet för närvarande är alltför stort. Det sägs också att regeln om behovsprövning motiveras med risken för en framtida överetablering inom branschen. Vi reservanter har svårt att förstå den här rädslan från utskottets och propositionsskrivarnas sida. När vi i dag inte har någon överetablering i branschen, varför befarar man det i framtiden när denna skärpning kommer. Det blir alltså en betydande skärpning, och denna kommer väl inte att stimulera till en överetablering. Vi anser alltså att det inte behövs någon behovsprövning. Vad som är väsentligt är lämplighetsprövningen, dvs. att man godtas som lämplig att bedriva kreditupplysningsverksamhet. Reservationen 3. 6 § gäller uppgifter om personliga förhållanden av ömtålig natur, och även om dessa inskränks kraftigt i vad gäller uppgifter om politisk eller religiös art, ras eller hudfärg, så anser vi att sådana uppgifter som gäller sjukdom, alkoholmissbruk, brottslighet m.m. inte skall få förekomma. Även om man i den föreslagna lagen säger att sådana upplysningar endast får ges efter medgivande av datainspektionen, om synnerliga skäl föreligger, anser vi inte att det skall vara undantag och begränsningar när det gäller kreditupplysningsverksamheten i det avseendet. Därför yrkar jag bifall till denna reservation. Reservationen 4. För ett kreditupplysningsregister, som förs med hjälp av datorteknik, gäller både kreditupplysningslagen och den nya datalagen. I sådana fall skall enligt propositionen den strängare av de båda lagarna äga tillämpning. Det innebär att den registrerade har rätt att kostnadsfritt ta del av registreringsuppgifterna högst en gång per år. Detta gäller om registret förs med hjälp av datateknik. Förs däremot registret manuellt, måste vederbörande betala en skälig avgift för att få del av det. När det gäller företag och andra juridiska personer kan en sådan avgift vara av mindre betydelse, men för en enskild kan det innebära ett hinder som motverkar syftet med lagregeln, nämligen att öka insynen och skyddet för den personliga integriteten. Även om man kan anta att antalet kreditupplysningsföretag med manuellt förda register blir förhållandevis litet, så kan man förutsätta att övriga företag som faller under kreditupplysningslagen och har manuellt förda register trots inskränkningar i skyldigheterna ändå kommer att bli ganska många. Vi anser att den enskilde skall ha möjligheter att erhålla besked om vad som finns i deras register. Vi tycker att kostnaderna inte skall vara avgörande.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

Herr talman! Det är anledning att säga ifrån att det lagförslag som vi nu behandlar inte är föranlett av att kreditupplysningsverksamheten hittills har givit anledning till kritik. Den har säkert varit nyttig i de former den har bedrivits för att hålla hygglig ordning på kreditmarknaden. Mot metoderna har mig veterligen inga klagomål förts fram. Varken de kreditupplysare som har sin fackliga hemvist i Bankmannaförbundet eller de som i övrigt har varit verksamma på området har visat någon som helst böjelse för att konkurrera med de skandalskribenter och pikanterijägare som kan finnas på annat håll här i landet. Vad som motiverar lagstiftning är datorernas intåg. Från deras sida kan man som bekant inte alltid vänta sig ett så gott omdöme. Från moderat håll har vi i stort sett funnit propositionen väl avvägd. Ett litet drag av löje vidlåder ju all förbudslagstiftning. I detta lagförslag kan man väl också peka på ett och annat sådant drag, t.ex. det ovillkorliga förbudet att i en upplysning ta med ett besked om politisk uppfattning.

Bestämmelsen att uppgift om sjukdom skall få lämnas först efter medgivande av datainspektionen verkar också tilltagen i överkant. Restriktionen kan rentav vara till nackdel för den s.k. omfrågade. Skulle det vara så farligt om t.ex. uppgiften om låg inkomsttaxering beledsagades av upplysningen att den låga siffran berodde på att vederbörande varit sjukskriven efter en trafikolycka men nu återvunnit arbetsförmågan? En sådan upplysning får man inte lämna. Nåja, sådant är bagateller, och jag upprepar omdömet att propositionen i stort sett är väl avvägd. Från vårt håll, herr Hovhammars och mitt, har vi opponerat oss bara mot förslaget att införa behovsprövning för nyetablering. Näringsfriheten är ett värde som vi skall slå vakt om, konstaterar vi tillsammans med centerpartisterna och folkpartisterna i reservationen 2. Dessutom har vi i rationalitetens tecken yrkat att upplysningskopior skall behöva sändas ut till de omfrågade bara en gång per tremånadersperiod. Centerpartiet och vi för tillsammans fram den meningen i reservationen 5. Folkpartiets motionsförslag, som skulle resultera i minskad frikrets, minskad flexibilitet och minskad marknadsmässighet, ser vi med en viss förvåning och har inte kunnat stödja reservationerna 1, 3 och 4. Jag ber alltså, herr talman, att få instämma i de redan framförda yrkandena om bifall till reservationerna 2 och 5.

Herr talman! Herr Andersson i Örebro talade så mycket om datatekniken i sitt inlägg att jag ett tag trodde att han skulle ta upp till debatt den datalag som vi redan i våras beslutade om och som gällde insyn i de personregister på data som finns i vårt land. Så småningom kom han dock över på kreditupplysningsfrågorna. Låt mig först slå fast att när riksdagen i dag beslutar om kreditupplysningslagen, så sker det som näringsutskottet framhåller i sitt betänkande under stor principiell enighet. Reservationerna avser, såvitt jag kan se, främst detaljändringar i ett lagförslag som har välkomnats i sina grunddrag av samtliga riksdagspartier. Lagförslagets allmänna utgångspunkt är att kreditupplysningsbranschen är en bransch som sällsynt illa lämpar sig för de fria marknadskrafternas spel. Den fria konkurrensen gynnar här ensidigt kreditgivarnas intressen på bekostnad av den enskilde medborgarens rätt till ett privatliv fredat mot alltför stor insyn. Integritetsskyddsproblemet förstärks ytterligare dels av datamaskinernas frammarsch inom branschen och inom den offentliga förvaltningen, dels av den vidsträckta offentlighetsprincip som vi har i vårt land inom statlig och kommunal förvaltning. Offentlighetsprincipen vill vi i och för sig ha kvar och vidareutveckla som ett skydd för den enskilde mot eventuella maktövergrepp inom förvaltningen, men baksidan av medaljen blir då tyvärr att de uppgifter om enskilda personer, som samlats in inom ramen för myndigheternas verksamhet, också i många fall blir allmänt tillgängliga, bl.a. för kreditupplysningsbyråer. För att komma till rätta med dessa problem på ett viktigt delområde har vi nu fått ett lagförslag som kraftigt ingriper i de kommersiella kreditupplysningsföretagens verksamhet. Lagförslaget innebär bl.a. att endast företag med speciellt tillstånd får verka på marknaden, Det innehåller också bestämmelser om tillsyn och offentlig tillsynsmyndighet — datainspektionen. Det finns vidare regler som innebär kraftiga inskränkningar när det gäller vilka uppgifter som får samlas in, lagras och föras vidare. Det fastslås också att gammal information skall rensas ut från kreditupplysningsföretagens register. Lagen stadgar vidare att företagen i oklara fall skall företa en prövning av vad kunden skall använda de begärda personupplysningarna till. Insynsrättigheterna för den enskilde i registret varje gång vederbörande blir föremål för kreditupplysning är också mycket långtgående. Det är dessutom stadgat i lagen om rättelserutiner i fall av felaktiga uppgifter om enskilda och företag, liksom i grava fall om skadestånd. Slutligen, och det är också viktigt, säger lagen nej till utländska företag inom kreditupplysningsbranschen. Denna korta summering av huvudpunkterna i kreditupplysningslagen visar att samhället är berett att gå mycket långt i reglerande riktning för att skydda individerna mot en alltför inträngande kartläggning av deras privata förhållanden samtidigt som man naturligtvis också sökt utforma lagreglerna så att en legitim och sanerad kreditupplysningsverksamhet kan fortleva. I anslutning till propositionen har också väckts några motioner. Inriktningen av dessa visar klart att oppositionspartierna drar åt olika håll i denna fråga. Folkpartimotionen vill, såvitt jag kan se, på några punkter bjuda över och markera att man ser ännu allvarligare än regeringen på integritetsskyddsfrågorna. Centerpartioch moderatmotionerna däremot har snarast en motsatt inriktning. Här stöder man kreditupplysningsföretagens synpunkter när det gäller att begränsa den enskildes insynsrättigheter i ett bestämt avseende. Vänsterpartiet kommunisterna slutligen har inte alls väckt någon motion i denna fråga. Innan jag såsom representant för utskottet går in på reservationerna, vill jag också såsom tidigare ledamot av kreditupplysningsutredningen säga en sak. Det gäller det dominerande utländska inflytande inom branschen som vi diskuterade ingående inom utredningen. Herr Börjesson i Glömminge tog upp det i sitt inlägg. Slutet på den diskussionen blev att de två socialdemokratiska riksdagsmännen inom utredningen reserverade sig till förmån för ett totalförbud mot utländska företag inom denna också från säkerhetssynpunkt känsliga bransch. Detta blev också regeringens linje, stödd bl.a. på de stora löntagarorganisationerna. Också här i riksdagen kan vi nu konstatera att samtliga partier — från vpk till moderaterna — ställt sig bakom kravet att utländska företag inte hör hemma inom kreditupplysningsbranschen. Detta är från min synpunkt en glädjande enighet, som inte alls föreföll självklar i ett inledande skede. Därefter, herr talman, vill jag säga några ord om reservationerna. I reservationen 1 begärs en utvidgning av kreditupplysningslagens tillämpningsområde till att även omfatta banksektorns interna kreditupplysningsförmedling samt kreditupplysningar mellan bolag inom en och samma koncern. När det gäller banksektorn kan konstateras att i botten för utskottsmajoritetens ställningstagande, att banksektorns interna förmedlingsverksamhet bör ligga utanför kreditupplysningslagen, ligger noggranna överväganden både av kreditupplysningsutredningen och av regeringen. Motiveringen är enkel och klar, nämligen den banksekretess som gäller inom banksektorn jämte bankinspektionens tillsynsverksamhet på detta område. Dessa två förhållanden bör medverka till att de principer som ligger till grund för kreditupplysningslagen kommer att tillämpas även inom banksektorn fastän i andra former. Dessutom förutsätter utskottet ett nära samarbete mellan bankinspektionen och datainspektionen i detta avseende. Bankinspektionen måste alltså ta hänsyn till integritetsskyddsaspekterna i sitt inspektionsarbete. Sedan har vi påståendet i samma reservation att ett undantag för bankernas interna kreditupplysningar skulle kunna verka snedvridande på konkurrensen. Detta påstående anser jag vara gripet ur luften. Låt mig bara påpeka, som klart står i propositionen, att om bankerna går utanför banksektorn med sina kreditupplysningar så gäller kreditupplysningslagen. Någon snedvridning till bankernas förmån blir det alltså inte fråga om. I reservationen krävs vidare att också upplysningar mellan bolag inom en och samma företagskoncern skall falla under lagens tillämpningsområde. Där vill jag framhålla att företagskoncernen numera är den reella företagsenheten. Rena tillfälligheter avgör många gånger om ett företag är organiserat i ett antal aktiebolag eller på olika avdelningar inom ett och samma företag. Skulle reservanterna ha varit konsekventa, borde de ha begärt att också kreditupplysningar mellan olika avdelningar inom ett företag skulle ha lagts under kreditupplysningslagens tillämpningsområde. Det har man dock inte begärt, utan här har det tagits ett rationellt grepp. Reservationen 2 handlar om förutsättningar för tillstånd att bedriva kreditupplysningsverksamhet. Reservanterna vill inte ha någon prövning av frågan huruvida företagen behövs eller inte ur samhällets synpunkt. De anser att det räcker med en allmän prövning av deras lämplighet. Till det vill jag säga att en fri konkurrens på det här känsliga området innebär problem, även om det sker tillsyn genom datainspektionen. Ju fler företag det är fråga om att kontrollera, desto större problem är det att se till att integritetsskyddsreglerna i alla avseenden följs. Därför tror jag att speciellt folkpartiet här har hamnat i fällan att alltför stereotypt tillämpa sin konkurrensfilosofi. Lagstiftningen skall ju inte heller tillämpas på sådant sätt att man drastiskt skär ner antalet företag som nu är verksamma inom branschen. Det sägs klart ut i propositionen att det i stort sett blir fråga om en reservbestämmelse för den händelse det skulle bli överetablering på området. Reservationen 3 tar upp begränsningar i kreditinformationen i fråga om personliga förhållanden av ömtålig natur. Reservanterna går till attack mot dispensregeln i 6 § och hävdar att den innebär en påtaglig urholkning av det integritetsskydd som lagen är avsedd att ge och att detta lätt kan resultera i missbruk av uppgifter som inte är relevanta vid bedömning av en kreditsökandes ekonomi. Jag kan bara konstatera att här hade herr Regnéll en helt annan uppfattning, när han diskuterade lämpligheten av ett ovillkorligt förbud att redovisa politisk uppfattning, sjukdom osv. Jag ser det så, som det också står i propositionen, att denna dispensregel skall datainspektionen tillämpa mycket restriktivt och endast om synnerliga skäl föreligger. Det går inte att bortse från att man i vissa situationer har att göra med notoriska förbrytare, personer som gjort sig skyldiga till upprepade checkbedrägerier och liknande. Då kan det i enstaka fall bli fråga om att tillämpa dispensregeln. Enligt min mening kan det således finnas anledning att vid något tillfälle använda dispensregeln med tanke på de ekonomiska brotten. I första hand bör den också gälla företagsupplysningar. Så jag tror att folkpartiets betänkligheter på den här punkten är betydligt överdrivna och inte har grund i propositionens text. Jag kan nog försäkra att datainspektionen kommer att använda sig mycket sällan av den här regeln. Reservationen 4 handlar om innehållet i uppgifter hos kreditupplysningsföretag. Centern, folkpartiet och vpk vill ha en regel som ger personer rätt att få ett registerbesked en gång per år utan avgift. Utskottsmajoritetens linje har varit — i likhet med propositionens — att man skall ha möjlighet att få ett sådant registerbesked en gång om året mot en skälig avgift, och skälig skall i det här fallet tolkas som låg.

Det måste ändå vara den viktigaste och centrala regeln när det gäller att garantera de enskilda människorna en fortgående insyn i vad som finns i registren och hur de utnyttjas. Man skall alltså inte se regeln om ettårsbeskedet separat, utan det väsentliga ur integritetssynpunkt är det som står stadgat i kreditupplysningslagen om att det skall gå ut en underrättelse så fort man blir föremål för en kreditupplysning i ett kreditupplysningsföretag. Reservationen 5 avser inskränkningar i skyldigheten att lämna meddelande om innehållet i personupplysning. Här har moderaterna och centerpartiet gått samman i en reservation som föreslår inskränkningar som såvitt jag förstår går tvärtemot folkpartiets linje i den här frågan. Man har dock modifierat motionskraven, som innebar ännu mindre insyn. Nu begär man att meddelande om innehållet i personupplysning inte skall behöva lämnas av kreditupplysningsföretag om meddelande med samma innehåll har lämnats tidigare under en period av tre månader. Det skulle medföra att en stor del av besparingarna, som herr Börjesson i Glömminge talade varmt för, går förlorade. Det innebär nämligen krångel för kreditupplysningsföretagen att på varje punkt och för varje person hålla reda på när uppgifter och omdömen har förändrats och när det har lämnats ut uppgifter om personen i fråga. De miljonbelopp och högre priser som centerpartiet och moderaterna vill rädda åt kreditupplysningsföretagen blir till stor del borttrollade genom att man i reservationen har gått ifrån sina motionsyrkanden. Låt mig sluta med att säga att den föreslagna kreditupplysningslagen kompletterar den i våras antagna generella datalagstiftningen på ett mycket viktigt delområde. Tillsammans kommer dessa två lagar att ytterligare förstärka Sveriges ställning som ett föregångsland när det gäller lagstiftningen på integritetsskyddsområdet. Med detta, herr talman, ber jag att få yrka bifall till näringsutskottets hemställan i betänkande nr 69.
Herr talman! Jag är inte riktigt överens med herr Pettersson i Lund när han vill påstå att vi har bjudit över från folkpartiet genom att vi har reserverat oss på olika punkter. I mitt inledningsanförande tog jag upp bakgrunden till vårt ställningstagande. Under en följd av år har vi arbetat hårt på att få ett säkert system för den enskildes integritet, och eftersom kreditupplysningsverksamheten kommer att kopplas till dataverksamheten tog jag mig friheten att tala litet om vår grundsyn när det gäller dataverksamheten som kommer att användas även i kreditupplysningsföretagen. Det är inte fråga om att bjuda över de andra partierna, utan vad vi i reservationerna har velat markera är vår grundsyn på den enskildes integritet. Jag sade i början att vi tycker att förslaget till lag är bra men att vi vill ha en skärpning på vissa punkter, och det har vi föreslagit i reservationerna.

Herr talman! Vid 1969 års riksdag var vi ett antal socialdemokrater som motionsledes aktualiserade integritetsfrågorna i det datatekniska samhälle som vi då befann oss på marsch in i. I detta sammanhang pekade vi också på de integritetsfaror som återfinns i det kommersiella livet, där man använder ingående och inträngande information om människorna. Resultatet av vår motion blev tillsättandet av dels offentlighetsoch sekretesslagstiftningskommittén, dels kreditupplysningsutredningen. OSK ss arbete har som bekant redan resulterat i den datalag som riksdagen fattade beslut om i våras, och på riksdagens bord ligger i dag propositionen 155 med förslag till kreditupplysningslag, som är ett resultat av kreditupplysningsutredningens arbete. Jag hoppas att vi under vårriksdagen 1974 får ta ställning till ett tredje viktigt integritetsskyddsförslag, nämligen kreditupplysningsutredningens förslag till inkassolag. Låt mig, herr talman, ge uttryck för den tillfredsställelse jag känner i dag när vi nu har att fatta beslut i ett lagförslag som ytterligare stärker integritetsskyddet för de svenska medborgarna och samtidigt, som utskottets talesman sade, markerar att Sverige internationellt är en ledande nation när det gäller lagstiftning på detta ytterst viktiga område. Det lagförslag vi behandlar följer till nästan alla delar det förslag som vi arbetade fram inom kreditupplysningsutredningen. Vårt principiella ställningstagande i kreditupplysningsutredningen byggde på tanken att den som söker kredit inte kan göra anspråk på ett fullständigt skydd mot insyn i personliga och ekonomiska förhållanden men att denna insyn inte får drivas så långt att det framstår som otillbörligt. De regler som vi föreslog och. som nu återfinns i propositionen 155 begränsar den information som får användas i kreditupplysningssammanhang.

Legitimitetskravet liksom insynsrätten är vidare väsentliga grundstenar i det integritetsskydd som kreditupplysningslagen ger. Inom utredningen hade vi ingående diskussioner om vilken organisationsform för den yrkesmässiga kreditupplysningsverksamheten som skulle tillämpas i framtiden. Utredningen stannade enhälligt för en koncessionsreglering och avvisade tanken på ett statligt monopol för all kreditupplysningsverksamhet. Den enda punkt på vilken utredningen icke var enhällig gällde i vilken utsträckning man skulle tillåta utländska företag att bedriva kreditupplysningsverksamhet här i landet. Majoriteten av utredningen ville att förbudet mot utländskt inflytande endast skulle gälla personupplysningar, medan jag och Lennart Petterson i Lund ville utsträcka förbudet till att gälla även företagsupplysningar. Det är med stor tillfredsställelse jag noterar att regeringen i sitt förslag har följt den linje vi reservanter föreslog, nämligen nej till all utländsk inblandning på den svenska kreditupplysningsmarknaden. I dag är det ju så att ett stort multinationellt företag, Dun & Bradstreet, dominerar den svenska kreditupplysningsmarknaden. Det beslut riksdagen kommer att fatta om en stund innebär att detta företag måste avveckla sin verksamhet fram till den 1 juli 1977. Jag har — om än med viss tvekan — accepterat denna tidsfrist, men jag anser att det är uteslutet att något fortsatt engagemang av utländska företag på den svenska kreditupplysningsmarknaden skall förekomma efter denna tidpunkt. Visserligen säger man i sista meningen av övergångsbestämmelserna att om synnerliga skäl föreligger, så kan tillstånd meddelas även för tid efter denna tidpunkt. Herr talman! Jag utgår från att några synnerliga skäl icke skall föreligga den 1 juli 1977. Berörda företag har ju faktiskt över tre och ett halvt år på sig att lämna den svenska kreditupplysningsmarknaden, och det är som jag ser det en synnerligen väl tilltagen tidsrymd. Låt mig, herr talman, än en gång ge uttryck för den tillfredsställelse jag känner inför denna proposition och samtidigt notera, precis som utskottets talesman gjorde, att trots de reservationer som är fogade till utskottets betänkande ändå en enhällig riksdag står bakom huvud förslagen till kreditupplysningslagen. Reservationerna utgör närmast piruetter i marginalen på det framlagda förslaget. Jag yrkar alltså bifall till utskottets hemställan i näringsutskottets betänkande nr 69 med förslag till kreditupplysningslag.

Herr talman! Jag vill bara säga ett par ord om den principiella inställning till äganderätten till information, som ligger bakom vår motion och över huvud taget vårt agerande i det här ärendet. Vi rör oss ju här på ett område, där det finns legitima skäl för vissa enskilda, respektive företag, att veta mera om andra enskilda och företag än man normalt anser sig behöva lämna ut. Men det är samtidigt en situation, där informationen alldeles särskilt tydligt avslöjar sig som ett maktmedel. Det är nämligen inte så, att ett faktum är ofarligt och neutralt bara för att det är sant, utan all information — eller i varje fall en mycket stor del av den — utgör någon sorts maktfaktor, ett hot, ett redskap. Är makten farlig, så är kunskapen inte längre neutral och kan inte nyttjas utan kontroll. Det här gäller givetvis all information, vem som än äger den, men i särskilt hög grad den information som vi talar om här, nämligen kreditupplysningarna. Det är inte av en slump som det här var det område där de första datalagarna och lagarna om den enskildes integritet kom till, nämligen i USA. Just när den enskilde söker kredit är han ju som mest oskyddad och sårbar, ifall han inte kan få insyn i vilka upplysningar som ges om honom och ifall det inte finns kontroll på vilken typ av upplysningar som får lämnas ut. Vi har alla läst skräckskildringar av hur det kunde gå till i USA när människor blev illa behandlade av kreditupplysningsinstitut utan att ha minsta möjlighet till rättsliga åtgärder. Detta får inte fördölja att kreditupplysningsrörelsen i sig själv är nyttig och välbehövlig, men den måste skötas på ett sätt som tar hänsyn till att fakta om människor inte bara är fakta utan också tänkbara vapen. Hur vapen hanteras skall det finnas lagar om. Nu kommer vi snart att få en lag, och vi i folkpartiet vill inte bidra till att den skall försvagas. Det är helt enkelt det som folkpartiets partimotion nr 2119 handlar om, och det är därför jag, herr talman, yrkar bifall till reservationerna 1, 2, 3, 4 och 6. Nu bör det här inte på något sätt fördunkla att vi i folkpartiet anser den nya lagen som sådan vara ett utmärkt steg i rätt riktning. Det är framför allt väldigt tacknämligt att det fastslås så klart att inte bara försäljning utan också insamlande och lagring av särskilt ömtåliga personliga uppgifter skall förbjudas — även om det i propositionen och betänkandet föreslås en dispensbestämmelse som vi inte vill gå med på. Men den här idén — att det farliga inte bara är att fakta sprids, det kan vara risker redan med att de samlas in och läggs på lager — det är en alldeles riktig tanke, som bara skulle behöva tillämpas vidare. Jag tror att i alla frågor som rör den personliga integriteten skulle problemen hyfsas och bli mera lätthanterliga, om man inte enbart frågade sig vem som skall få reda på dessa fakta, utan i första hand ställde frågan: Är det riktigt att dessa fakta över huvud taget samlas och registreras? Först då kommer man att få ett realistiskt grepp om många sekretessproblem, som är besvärliga i dag.

Herr talman! Vid utskottsbehandlingen av nu förevarande betänkande har vpk:s representant i utskottet anslutit sig till reservationerna 1, 3, 4 och 6. Jag skall därför säga några ord i anslutning till den i betänkandet föreslagna lagen om kreditupplysning. Den som tänker bedriva kreditupplysningsverksamhet måste med nödvändighet registrera ett stort antal uppgifter om de människor om vilka upplysningar skall lämnas, och det är på denna grund allmänheten kommit att hysa farhågor och statsmakterna insett behovet av något slag av laglig reglering på detta område. Den primära grunden till att detta lagförslag över huvud taget kommit till är således en bland allmänheten stigande oro vilken, som vi ser det, säkerligen har fog för sig. Kreditupplysning kräver som grund ofta uppgifter som är ömtåliga för de berörda människorna och som — om de blir systematiskt tillgängliga — stärker myndigheternas möjligheter till kontroll av individen. Man kan inte helt bortse från möjligheten att denna informationstillgång kan komma att användas också i repressivt syfte. Vi anser att om vi måste ha kreditupplysning — och med den rådande ekonomiska ordningen måste vi det — skall den vara så begränsad som möjligt till sitt innehåll och stå under nationell, i demokratisk ordning genomförd kontroll. Folket här i landet skall kunna lita på att inte personuppgifter om dem hamnar t.ex. hos CIA. I bakgrunden till proposition nr 155 ingår att ett USA-ägt multinationellt företag på kreditupplysningens område köpt upp mer än en tredjedel av den svenska marknaden i fråga om dessa tjänster. Detta förhållande, kombinerat med moderna ADB-metoder, har kommit att inge både allmänheten och myndigheterna allvarliga betänkligheter. Regeringen har ju låtit utreda frågan, och på denna utrednings förslag grundar sig den proposition vi nu behandlar här i kammaren. Det förslag som utredningen kom fram till blev mycket begränsat. Man föreslog att förbud skulle införas endast i fråga om personupplysningar vad gäller utländska kreditupplysningsföretag här i landet. Efter att ett flertal tunga remissinstanser, däribland LO, TCO och flera fackförbund, krävt att förbudet skulle omfatta all kreditupplysning, föreslår nu regeringen att så också skall bli fallet. Detta är att hälsa med tillfredsställelse. Genom en övergångsbestämmelse ger man de utländska företagen tre år på sig att avveckla sin verksamhet. Om synnerliga skäl föreligger, anser man, skall förlängning kunna medgivas. Jag vill här framhålla att myndigheterna under denna treårsperiod bör aktivt verka för en avveckling och att förlängning helst inte alls skall komma i fråga. I lagen förbjuds vissa uppgifter. Det gäller politisk eller religiös uppfattning och ras eller hudfärg. Detta är självfallet bra men vi har, som jag strax skall komma tillbaka till, velat gå längre. Vad vi bedömer vara av synnerlig vikt är, att sådana förbjudna uppgifter inte förs utanför landets gränser för att sedan kunna användas på ett sätt som inte gagnar vare sig landets eller den registrerade medborgarens intresse.

Jag yrkar, för vår del, också bifall till reservationerna 1, 3, 4 och 6 som är fogade till näringsutskottets betänkande nr 69.